Utrikesministerns information till EU:s medlemsländer om kommande erkännande av Staten Palestina Herr talman! Som redan är känt vid det här laget är det alltså ett ovanligt enigt utskott som har kommit överens om och delar sin kritik av regeringen. Endast Sverigedemokraterna har haft reservationer i två fall där vi velat gå ännu något längre i värnandet av riksdagens grundlagsstadgade befogenheter och kontroll av regeringen. Detta är ett av dessa ärenden. Men innan jag talar om utrikesministern vill jag bara säga något kort om granskningen i stort. Ordföranden har både på presskonferensen och även här i kväll framhållit att han har tittat på slutbetänkandena de senaste 20-30 åren bakåt i tiden och kommit fram till att detta var första gången KU var så enigt. Jag tycker dock att det nästan är av ännu större intresse att detta är första gången sedan SD kom i riksdagen som sjuklövern faktiskt saknar egna reservationer i ett så viktigt och avgörande betänkande. Till detta finns det flera förklaringar. En av dem är förstås att utskottet har gjort ett bra arbete i många frågor och satt sig över partipolitiska egenintressen. Men sedan finns det tyvärr också andra aspekter, varav en formulerades mycket väl av Sveriges televisions politiska reporter Margit Silberstein, nämligen att om S och MP är med på kritiken mot sina egna statsråd kan man förhoppningsvis mildra den något. Dessa försök till skademinimering kan man naturligtvis ha viss förståelse för. Den tredje orsaken tycker jag däremot är desto tråkigare och det är dessvärre att decemberöverenskommelsens parlamentariska kyla känns av även i KU. Det är också därför vi i SD har varit tvungna att inkomma med en reservation i detta och ytterligare ett ärende. För om man ur ett rent författningsmässigt, neutralt perspektiv granskar utrikesministern kan man rimligen inte komma till annan slutsats än att hon här förtjänar kritik. Gransknings-betänkandeUtrikesministerns information till EU:s medlemsländer om kommande erkännande av Staten Palestina Låt mig snabbt rekapitulera ärendet. En majoritet i EU-nämnden uttalade alltså att Margot Wallström inte skulle informera övriga EU-staters ministrar i rådet för utrikes frågor om erkännandet av Palestina. Statsrådet Wallström har då, i stället för att informera om innehållet vid sittande möte, valt att ändå göra detta på en så kallad informell lunch i samband med mötet. Att hon rakt emot EU-nämndens uttryckliga önskemål så att säga rundar riksdagen och meddelar exakt samma information men under lite andra former utanför det formella mötet kan inte befria henne från ansvar. Att använda riksdagen som ett rundningsmärke tycks för övrigt ha varit något av en röd tråd för den nu sittande regeringen även i andra ärenden i det aktuella betänkandet, till exempel i det tidigare fallet med Bromma flygplats och kommande ärende om vårdvalet, där aktuella statsråd alltså också mycket riktigt har fått kritik. Vi hade önskat att KU:s majoritet kunde varit konsekvent och lämnat kritik även i detta fall. När vi ändå talar om att vara konsekventa, herr talman, kan det konstateras att när det gäller den kritik som riktades i det förra ärendet om själva erkännandet av Palestina som sådant var det inte uttalandet i regeringsförklaringen i sig som kritiserades, utan det upprepande och konkludenta handlande som därefter följde, där utrikesministern fortsatte att på diverse olyckliga och olämpliga sätt informera omvärlden om Sveriges agerande. Detta skedde bland annat genom olika utskick till myndigheter, artiklar i tidningar och anföranden i diverse internationella sammanhang, såsom givarkonferenser etcetera. Och självfallet var informationen till övriga medlemsstater i EU bara ytterligare en i raden av dessa aktiviteter. Men att just denna informationsaktivitet, vilken till och med stod i strid med riksdagens uttalade vilja, helt plötsligt skulle undgå kritik förefaller i alla fall mig och säkerligen många därtill som ytterst märkligt och graverande. En retorisk och möjligen återigen något konspiratorisk fråga infinner sig då i mitt stilla sinne. Hade bedömningen och utgången i detta ärende tett sig annorlunda om det inte vore en anmälan från Sverigedemokraterna som låg till grund för granskningen? Det lär vi aldrig få reda på men jag känner mig likväl ändå trygg i förvissningen om att detta inkonsekventa och något suspekta beteende framstår som tämligen uppenbart i åhörarnas och väljarnas ögon.

Herr talman! Detta är alltså, som framgick, ett av de två ärenden där Sverigedemokraterna vill gå längre i kritik än vad övriga partier i konstitutionsutskottet är beredda att göra. Frågan gäller om utrikesministern agerade i strid med Utrikesnämndens instruktion när hon vid en informell lunch i samband med ett ministerrådsmöte i Bryssel i oktober förra året informerade övriga utrikesministrar om vad som stod i regeringsförklaringen om Sveriges kommande erkännande av Staten Palestina. Bakgrunden till anmälan - det är förresten inte en utan två anmälningar, en från sverigedemokratiska företrädare och en från Moderaterna - är ett animerat sammanträde i EU-nämnden, då utrikesministern nämnde sin avsikt att informera om regeringsförklaringens innehåll. Ledamöter i EU-nämnden från oppositionspartierna menade då att det var olämpligt att lämna sådan information i samband med EU:s utrikesministermöte, eftersom frågan om erkännandet av Palestina ännu inte hade varit föremål för samråd i Utrikesnämnden. Detta debatterade vi under den tidigare dagordningspunkten. När KU har analyserat frågan konstaterar utskottet inledningsvis att bestämmelserna om samråd och information mellan regeringen och riksdagen om vad som sker inom EU syftar till att riksdagen ska få ett aktivt och verkligt inflytande som gör det möjligt att på förhand påverka de ståndpunkter som Sverige ska inta inför förhandlingar och beslutsfattande nom EU. Även om ståndpunkter i aktuella EU-frågor förs fram av ministrar vid sidan av formella EU-möten ska ståndpunkterna vara förankrade i riksdagen. Ståndpunkter i sådana frågor som förs fram av statsråd vid till exempel informella lunchmöten måste alltså vara förankrade. Men, och det är det centrala i detta ärende, i detta ärende konstaterar KU att den information som utrikesministern lämnade vad avser Sveriges kommande erkännande av Palestina inte omfattades av samrådsskyldigheten. Det är centralt att konstitutionsutskottet upprätthåller den grundläggande principen för sitt arbete, nämligen att granskningen ska göras på rättslig grund. Man utgår alltså från lagstiftning, praxis och andra regler och bedömer ifall regeringen har följt dessa regler eller inte. Vad det handlar om i detta fall är riksdagsordningen 7 kap. 14 § som reglerar regeringens skyldighet att samråda med EU-nämnden. Där framgår att samrådsskyldigheten gäller sådana ärenden där beslut ska fattas i EU:s ministerråd. Det handlar också om hur förhandlingar ska föras inför beslut i ministerrådet. Det handlar dessutom om samråd inför möten och beslut i Europeiska rådet, alltså EU:s stats och regeringschefer. Om vi tittar på detta aktuella ärende var det så att frågan om erkännande av Staten Palestina inte skulle tas upp till beslut vid något sammanträde med EU:s ministerråd, bland annat eftersom det är en nationell angelägenhet att besluta om erkännande av stater. Samrådsskyldigheten med EU-nämnden gäller enbart frågor som EU ska fatta beslut om. Detta gäller även om utrikesministern valde att ändå redovisa för EU-nämnden att hon avsåg att lämna denna information till sina utrikesministerkollegor. En minister kan informera ministerkollegor om allehanda frågor som medlemsstaterna ensamma har att fatta beslut om. Och enbart det faktum att ministern berättar för EU-nämnden att han eller hon har för avsikt att lämna sådan information innebär inte att det därigenom uppstår en formell skyldighet att samråda med EU-nämnden. Det faktum att ministern säger någonting i EU-nämnden innebär inte att det då uppkommer en skyldighet att samråda, utan samrådsskyldigheten avgörs av ifall frågan ska beslutas av EU eller inte. Det är mot denna bakgrund som sju av åtta partier i KU är överens om att regeringen och utrikesministern inte bör kritiseras i detta ärende. Jag ska göra en kort reflektion apropå det som tidigare har sagts i ärendet. Man kan fundera lite grann över vad det var som gjorde att det var så många reservationer tidigare år i KU:s granskningar under alla de 20 år som jag har gått igenom. I stort sett varje år var det ett rätt betydande antal reservationer. Det är klart att en del reservationer säkert kan ha berott på att regeringspartier av olika färg var obenägna att kritisera sin egen regering och därför ville ha mildare skrivningar och reserverade sig. Men det förekom också ganska ofta, vill jag påstå, att regeringspartier reagerade mot det som de uppfattade som överdrivna skrivningar där de tyckte att oppositionspartierna skruvade tolkningen av olika regler för hårt, det vill säga övertolkade rättsregler och ville rikta kritik som inte hade saklig grund. Jag skulle vilja säga att om utskottets majoritet i detta fall hade valt att kritisera utrikesministern hade det varit ett exempel på just en sådan överdriven och skruvad kritik där man hade gått för långt i sin tolkning av gällande rätt, därför att det inte finns stöd i gällande rätt för att rikta kritik mot regeringen i detta fall.

Herr talman! Som föregående talare har redogjort för handlar detta granskningsärende om utrikesministerns handlande att informera EU:s medlemsländer om erkännandet av Palestina under en lunch med kollegor i rådet den 20 oktober 2014. Konstitutionsutskottet är inte helt enigt i detta ärende. Som ordföranden sa har sju partier ett gemensamt ställningstagande medan Sverigedemokraterna har en reservation. Det är därför jag närmare vill lyfta fram vissa viktiga omständigheter i detta ärende. Konstitutionsutskottets arbete går i detta ärende ut på att undersöka om utrikesministern har begått ett konstitutionellt fel eller inte. Rent konstitutionellt handlar ärendet om ett statsråds yttrandefrihet, vilket konstitutionsutskottet tidigare har fastslagit, och om frågan om regeringen äger utrikespolitiken. Jag ska inte fördjupa mig i bakgrunden. Den har ordföranden redovisat. Men det stämmer att EU-nämnden lämnade en avvikande mening och inte ansåg att utrikesministern skulle informera om avsikten att erkänna Palestina som stat. Detta trots att frågan inte ingick i den för EU-nämnden redovisade inriktningen av regeringens politik inför rådsmötet. Det här har utrikesministern av förståeliga skäl reagerat på. Vad som hände var att utrikesministern på eget bevåg informerade EU-nämnden om sin avsikt att under en informell lunch med ministrarna och på förfrågan av den dåvarande höga representanten för utrikesfrågor Catherine Ashton informera om avsikten att erkänna Staten Palestina. Det stod klart för utrikesministern att den här frågan hade väckt intresse inom EU-medlemsstatskretsen. Det var således inte utrikesministern själv som tog initiativ till denna fråga, utan hon lämnade vid förfrågan bara information som redan fanns angivet i regeringsförklaringen. Att utrikesministern valde att ta upp detta i EU-nämnden berodde på att hon ville vara öppen även i frågor som inte föll under nämndens arbete vid det aktuella tillfället. Detta visar enligt min uppfattning på god vilja och en strävan från regeringens sida att uppnå öppenhet och ett gott samarbete mellan regeringen och riksdagen. Detta är ur ett demokratiskt perspektiv rätt väg att gå. Det är vidare viktigt att en utrikesminister även under informella luncher får samtala med ministerkollegor om frågor, exempelvis den om att avsikten att erkänna Palestina som stat hade tagits upp i regeringsförklaringen. Herr talman! De informella diskussionerna vid utrikesministermötena är viktiga och ett sätt för utrikesministrarna att informera varandra om aktuella händelser och frågor - även sådana som ligger utanför rådets dagordning men är av gemensamt intresse. De här kontakterna är också viktiga för sammanhållningen inom unionen och leder till att Sverige kan stärka banden till andra länder och skapa förtroende inför framtida samarbeten. Att på detta sätt regelbundet ha kontakter och samtal med utrikesministerkollegor hör till utrikesministerns uppgifter. Skulle inte Margot Wallström få svara på frågor som den om avsikten att erkänna Palestina skulle det anses märkligt och till och med kunna ha negativ inverkan på samarbetet mellan Sverige och andra medlemsstater. Jag anser att utrikesministern har handlat korrekt och dessutom agerat på ett sätt som är förenligt med Sveriges bästa i relation till andra medlemsstater. Det ska tilläggas att informationen som utrikesministern lämnade vid tillfällena den 17 och den 20 oktober förra året redan fanns upplagd på regeringens hemsida. Detta innebär att i princip vem som helst kunde gå in på regeringens hemsida och läsa om avsikten, som också fanns angiven i regeringsförklaringen. Informationen var alltså offentlig. Att trots detta kräva samråd med utrikesministern framstår då som märkligt. Vi ska heller inte glömma bort att detta ärende egentligen inte är en EU-fråga, enligt min uppfattning i alla fall. Det är upp till varje nation att fatta beslut om erkännanden, och det är tydligt för alla medlemsstater att så är fallet. Det är regeringen som driver utrikespolitiken, inte EU-nämnden, och däri ingår erkännande av stater och förklaringar till detta. Vidare vill jag också, herr talman, anföra att det aktuella ärendet inte vid tillfället var ett beredningsärende och att frågan om erkännandet inte drevs i EU vid tillfället. Av den anledningen behöver frågan heller inte förankras i EU-nämnden. Jag anser att en majoritet i konstitutionsutskottet rätteligen har kommit fram till att den information som utrikesministern lämnade inte omfattas av samrådsskyldigheten. Jag vill avsluta mitt anförande, herr talman, med att säga att jag ser positivt på att det i bred utsträckning råder enighet gällande granskningsärendena med få undantag. Jag hoppas att vi inom KU fortsätter denna strävan mot enighet även framöver.

Herr talman! Tack, Emanuel, och tack även Andreas! Det är lite svårt att debattera det här ämnet på ett bra och uttömmande sätt eftersom det i mångt och mycket är omgärdat av sekretess. Därför vill jag bara göra några förtydliganden med anledning av en del av det som har anförts här. Det första jag vill påtala är att vi väl åtminstone kan vara överens om att Mellanösternfredsprocessen var en punkt på den aktuella dagordningen för rådet för utrikes frågor och att den därför omfattades av samrådsskyldigheten. Som också går att läsa i vår reservation syftade det kommande svenska erkännandet av Staten Palestina till att påverka fredsprocessen. Det framkom redan i regeringsförklaringen. I och med att man gjorde detta kan man faktiskt ha kommit att påverka den aktuella dagordningspunkten som skulle ha samråtts med EU-nämnden. Sedan har jag en invändning mot att det var Catherine Ashton som skulle ha bett om detta lite så där i förbigående ungefär. Det här var ju något som lyftes upp långt före själva rådssammanträdet. Utrikesministern kände ju till att frågan skulle komma upp, så det var inget som skedde i förbigående. Om det nu inte sas så mycket mer än vad som gick att utläsa av regeringsförklaringen och på regeringens hemsida, vad fanns det då för behov av att informera och prata om detta ytterligare vid lunchen? Eller finns det anledning att tro att man kanske kan ha sagt lite mer saker vid tillfället?
Herr talman! Under dagordningspunkten diskuterades fredsprocessen i Mellanöstern, men frågan om avsikten att erkänna Palestina som stat var ingen dagordningspunkt. Det vi ska pröva i konstitutionsutskottet är om det var fel av utrikesministern att ta upp frågan vid den informella lunchen eller inte, och vi kan konstatera att utrikesministern handlade korrekt. Om avsikten att erkänna Palestina inte var föremål för dagordningspunkten kan jag inte riktigt förstå hur Sverigedemokraterna resonerar i detta fall. Herr talman! Som jag uppfattar Sverigedemokraternas reservation har man inte haft en konstitutionell utgångspunkt i sin bedömning i sin reservation. Man har i stället försökt göra politik av det hela. Det framgår också när Fredrik här talar om att samtalet mellan utrikesministern och de andra utrikesministrarna skulle komma att påverka politiken och frågan framöver. Man har haft en helt annan utgångspunkt här än vad konstitutionsutskottet egentligen ska ha. Som jag sa är syftet med ministermötena att stärka sammanhållningen inom unionen men också att kunna informera varandra rent faktamässigt om vad de olika staterna har avsett att ta för beslut och vad som händer i de olika staterna. Detta är inget märkvärdigt eller konstigt. Jag undrar hur ni kan anse att samrådsskyldighet ska föreligga när informationen redan fanns upplagd och tillgänglig på regeringens hemsida. Jag undrar också om du, Fredrik, anser att det är upp till EU att fatta beslut eller diskutera frågor om erkännanden.
Herr talman! Nej, självklart är det inte upp till EU att avgöra vilka stater vi erkänner och inte erkänner. Mellanösternfrågan är dock en komplicerad fråga, och det kan finnas skäl att vara lite extra eftertänksam i hur man agerar i dessa ärenden. Jag vänder mig framför allt mot invändningen att vi skulle ha gjort politik av detta. Det är precis tvärtom. Det vi har sett är att ministern har valt att försöka föra fram sin politik utan att ha riktigt stöd för det i riksdagen. Om jag kör för fort på en 70-väg och saktar in precis före en fartkamera begår jag inget fel just när jag passerar fartkameran. Men om jag agerar tvivelaktigt mellan fartkamerorna är frågan om jag har agerat korrekt eller inte. Vid fartkameran har jag agerat korrekt, men i övrigt försöker jag kringgå reglerna. Det är det vi lite grann har invänt mot, och det är där vi tar vår utgångspunkt i reservationen.